Herr talman! I den debatt som nu fölier kommer jag att ta upp grundskolan och gymnasiet och statsrådet Moberg aniversitetsundervisningen och forskningspolitiken. Herr Nordstrandh slutade sitt inlägg med att uttala förhoppningen att även den andra parten må höras. Efter att nu träget ha lyssnat i över två och en halv timme kan jag väl säga att regeringssidan åtminstone i denna debatt har lyssnat på oppositionen. Jag skulle naturligtvis mot den bakgrunden behöva göra ett väldigt långt inlägg för att bemöta de synpunkter som kommit fram. Efter herr Mattssons inlägg kan mitt anförande dock bli något kortare; egentligen inledde herr Mattsson med ett försvar för utbildningspolitiken, och det noterar jag med viss tillfredsställelse. Om övriga herrar deltagare och fru Sundberg noterade det med samma tillfredsställelse vågar jag inte ha någon uppfattning om. Herr Nordstrandh konstaterade att utbildningsdepartementet här mött upp med inte bara två statsråd utan även sex assistenter i fallande dignitet, som han uttryckte det. Detta antal har faktiskt stigit till åtta sedan herr Nordstrandh uttalade sig. Och det är inte fråga om någon fallande dignitet. Inom utbildningsdepartementet ser vi numera inte på varandra på det sättet. Detta är väl också en anledning till att herr Nordstrandh så gruvligt missuppfattat vårt jämlikhetsprogram. Konsekvenserna av detta skulle inte leda till negativa effekter vid individualiserad undervisning. Tvärtom kan verkliga åtgärder sättas in genom de förslag som framläggs i det socialdemokratiska jämlikhetsprogrammet. De svagare eleverna skall kunna få bättre möjligheter än i dag, samtidigt som vi finner former för att de elever som har lättare på vissa områden skall få tillfälle att arbeta fritt på ett självständigt och förnuftigt sätt. Herr Nordstrandh tog till behandling upp SISK-kommittén och menade att denna var mogen för nedläggning. Detta uttalande får stå för herr Nordstrandh. Men det intressanta är att i nästa ögonblick angriper herr Nordstrandh mig för att jag skulle ha sagt nej till ett lärardeltagande i utredningen om skolans inre arbete. Herr Nordstrandh gör här en ganska snabb vändning. Skälet till att vi utformade direktiven på det sätt som skedde var just att de synpunkter som herr Nordstrandh här uttalade tidigare kommit till uttryck från bl.a. lärarhåll, om än inte i så hårda ordalag som från herr Nordstrandhs sida. Han sade: Välj inte de arbetsformer som vi har i SISK! Där sitter som herr Nordstrandh vet 25 personer och bland dem representanter för de mest skilda organisationer. I fråga om SIA-utredningen valde vi därför en annan metod. Vi sade till utredningen att arbetet skall bedrivas i nära kontakt med elevoch lärarorganisationer men att utredningen själv skall efter samråd med dess organisationer försöka finna så effektiva och smidiga arbetsformer som möjligt. Med den utgångspunkt som herr Nordstrandh hade borde han hälsa en sådan åtgärd med särskild tillfredsställelse. Jag är förvånad över att herr Nordstrandh i samma inlägg lyckades framföra så olika synpunkter och ändå se relativt ogenerad ut. Jag skulle verkligen vilja höra herr Nordstrandh kommentera: Är det SISK-modellens utredningsarbete som är det riktiga eller är det den modell vi själva försökt komma fram till genom att utredningen skulle få ett större inflytande? Hur vill herr Nordstrandh egentligen ha det? Sedan kan jag positivt svara på herr Nordstrandhs idéer om att man mycket snabbt skulle få framlägga förslag. Det står i direktiven att utredningen skall arbeta både på kort och på lång sikt. Om utredningen inom mycket kort tid vill inkomma till departementet med förslag, är jag beredd att pröva dessa i positiv anda — jag har redan tidigare offentligt uttalat detta. När det gäller det relativa betygssystemet sade herr Nordstrandh att det var skolöverstyrelsens och departementets älsklingsbarn. Skall vi vara noga med £aderskapet är detta system skolberedningens barn, och det innebär att de borgerliga partierna har sitt medansvar i fråga om föräldraskapet.

Vi är beredda att ta vårt ansvar, men vi tycker att det skulle vara trevligt om de partier som röstat för olika förslag och åtgärder står fast vid sin uppfattning eller på ett annorlunda sätt deklarerar att man inte längre vill vidhålla sin tidigare politik. Språksituationen utgjorde huvuddelen i herr Källstads och fru Sundbergs inlägg, och jag skall i denna min replik ta upp den frågan till litet mera utförlig belysning. Det torde då finnas anledning erinra om — som herr Mattsson gjorde — att det för inte så många år sedan riktades mycket stark kritik mot det tidigare systemet. Man sade att de studerande inte kunde tala främmande språk och att vi i framtiden skulle få uppleva en situation där behovet att kunna uttrycka sig muntligt blev allt starkare. Vi måste därför inrikta våra åtgärder på det, framhöll man.

Jag utgår också från att den målsättning vi då uttalade fortfarande står fast. Om fru Sundberg hade önskat få en annan målsättning uttalad hade det varit rätta ögonblicket att framföra det 1968, när vi fattade beslut om den nya grundplanen. Jag vill ställa en motfråga: Om det i målsättningen fanns någonting som fru Sundberg inte var till freds med, varför fick vi då inte höra det när beslutet skulle fattas? Som jag uppfattar saken är det som vi nu diskuterar egentligen inte målsättningen utan metoden, alltså om man skall använda den s.k. direktmetoden eller arbeta mera med grammatik i undervisningen. I våras deklarerade jag i riksdagen vid besvarandet av en enkel fråga att regeringen för sin del inte kan tänka sig att ta över besluten i pedagogiska frågor från lärarna och skolöverstyrelsen. Detta är en mycket viktig princip. I svensk statsförvaltning finns fristående ämbetsverk, som har att verkställa "de beslut som riksdagen fattar samt att svara för administrationen på en rad viktiga områden, t.ex. arbetsmarknaden, bostadssektorn och utbildningspolitiken. Om regeringen skulle bestämma i sådana frågor, eller om riksdagen skulle göra det, så skulle vårt första krav vara att få tillgång till de experter som nu finns i verken. Ett sådant förslag, som då och då har framkastats, att regeringen skulle slita tvister mellan olika pedogoger förutsätter en omprövning av hela frågan om relationerna mellan kanslihus och ämbetsverk. Jag är för min del inte beredd att överväga en sådan åtgärd. Det är en utomordentligt drastisk utväg, och jag tror att den vore mycket olycklig. — Jag har verkligt svårt att förstå att dessa förslag kommer från grupper som i andra sammanhang har varnat för en indoktrinering från den politiska myndighetens sida. Detta vore ju att ge denna politiska myndighet de medel som skulle kunna användas för en indoktrinering. Jag har först velat göra denna grundläggande deklaration. Det är densamma som jag avgav i våras, och jag vidhåller den i dag. Härefter vill jag emellertid säga några ord om de undersökningar som utförts rörande olika metoders tillförlitlighet. Det har gjorts en brittisk sammanställning av 824 ämnesmetodiska skolforskningsprojekt i såväl språk som Öövriga ämnen. I 605 fall fann man ingen signifikant skillnad mellan två jämförda metoder. Beträffande de återstående fallen utföll resultaten i 116 till förmån för experimentgruppen, dvs. den nya metoden, och i 103 till förmån för kontrollgruppen, den gamla metoden. Kravet på att en snabbutredning på något år — som jag tror att herr Källstad uttalade sig — skulle lösa detta problem framstår ju redan mot bakgrund av dessa resultat som en orimlighet.

Men fru Sundbergs citat är kanske inte riktigt fullständigt — om man börjar litet tidigare än fru Sundberg och slutar något senare får man en något mera nyanserad bild.

Men texten fortsätter: »Övningarna bör vara varierande och gälla språket i funktion; de bör inte vara för omfattande och skall inriktas på den praktiska nyttan. Elever som är mogna för och intresserade av språkanalys bör få lämpliga individuella uppgifter.» Genom den sista meningen i detta citat faller ju en hel del av den kritik som fru Sundberg har framfört mot läroplanen i sin interpellation och från kammarens talarstol. Herr Källstad var besviken över att han inte skulle få någon parlamentarisk utredningsgrupp. Ja, vi har — som jag tidigare har informerat om — ett femtiotal eller sextiotal olika projekt i forskningsoch utvecklingsarbetet. Vi har engagerat praktiskt taget varje forskare för att utvärdera och följa detta arbete som vi bedriver på skolans område. Jag reagerar därför mycket kraftigt när man — både här och i andra sammanhang — vill göra gällande att de som bedriver denna uppdragsforskning inte skulle vara pålitliga. De skulle inte utföra sitt forskningsarbete på ett vetenskapligt sätt, utan de skulle acceptera att styras av någon — jag vet inte om det är av departementet eller av skolöverstyrelsen; vem som skulle utöva denna styrning har inte klart utsagts. Detta är en anklagelse mot forskarna som inte bör få stå oemotsagd, och jag skulle verkligen önska att herr Källstad och herr Nordstrandh, som har upprepat den, närmare preciserade vad de har för grund för den. Jag vill också understryka att dessa forskningsin satser — det har redan påpekats vid ett annat tillfälle här i dag — i stor utsträckning görs på internationell basis för att vi skall kunna dra ännu säkrare slutsatser av det arbete som bedrivs.

Hur i all sin dar skulle vi kunna fälla omdömen om grundskolans utveckling, om vi inte skulle ha tillgång till några forskningsoch utvärderingsresultat? Antingen får man rikta in kritiken på den ena punkten eller på den andra. Det blir ingen konsekvens i den tankegång som herr Källstad citerade från herr Helén. Herr Källstad påstår vidare att 1962 års läroplan är skuld till den problematik som vi upplever nu, eftersom den har förorsakat en bristande överensstämmelse med den läroplan som finns på gymnasiet. Jag vill understryka att bl.a. herr Helén stod som tillskyndare av den läroplanen. Han brukar ju framföras som den drivande kraften bakom förslaget. Här är återigen ett exempel på att man, framför allt från folkpartiets sida, har en benägenhet att plötsligt vända kappan efter vinden när vi nu har fått en diskussion om grundskolan. Herr Mattssons inlägg däremot kontrasterade på ett välgörande sätt mot den attityd som folkpartiet hittills har intagit i skoldiskussionen. Om jag sedan går över till herr Ohlins långa inlägg kan jag självfallet inte bemöta alla hans synpunkter, men jag skall försöka ta de viktigaste. Herr Ohlin åberopar bl.a. en undersökning — den har skymtat i några av de andra inläggen — som skulle tyda på att Sverige i den först gjorda undersökningen inte skulle ligga så väl till. Men detta visar också vikten av att man iakt tar mycket stor vaksamhet när man läser ut resultaten av sådana här undersökningar. Om man jämför de bästa procenten i respektive land kan man nämligen inte utläsa någon skillnad mellan olika utbildningssystem i olika länder. Det som skiljer Sverige från flertalet av de länder, som jämförelsen gäller, är att vi har låtit så många fler ungdomar studera. Den lilla grupp i respektive land som klarar sig bäst är jämngod; den är alltså mycket bra i alla länder, också i Sverige. Det är just sådana faktorer som måste belysas genom de fortsatta internationella — utvärderingsprojekten. Vi måste kunna avläsa också vad en ökad kvantitativ satsning får för effekt, t.ex. om den negativt skulle påverka den allra bästa gruppen inom ett land. Det finns ingenting i den hittillsvarande undersökningen som visar något sådant, och det är enbart det som skulle kunna ge anledning till den form av kritik som herr Ohlin har framfört. Herr Ohlin sade också någonting som jag noterade med viss tillfredsställelse och som jag hoppas kommer att upprepas. Vi har fått kritik för att vi inte har givit skolan någon arbetsro; kritik har uttalats för att vi har drivit på utvecklingen för snabbt. Men herr Ohlin var i dag en våldsam entusiast för att arbetet skulle drivas vidare. Han sade: Låt oss inte vänta på utredningar, låt oss vara djärva nog att fatta beslut ändå och se till att vi attackerar de brister som kan finnas! Jag tror att herr Ohlin har alldeles rätt på den punkten — vi måste på ett så viktigt område som skolans vara beredda att i vissa särskilda fall vidta speciella åtgärder vid sidan av pågående utredningar. På de stora tunga avsnitten däremot är det angeläget att vi har utredningar som har hunnit remissbehandlas. Men jag noterade herr Ohlins stöd på en punkt där vi tidigare blivit kritiserade av herr Ohlins me ningsfränder, och det stödet var välgörande att höra. Herr Ohlin har både i interpellationen och i anförandet i dag tagit upp frågan om lärarnas inflytande över utredningsoch översynsarbete. Han menar att situationen i dag inte är tillfredsställande.

Vi vill understryka det positiva i att Sö låtit översynsarbetet ske i samarbete med berörda parter.» Där slog herr Wedén fast något väsentligt, och jag ber att få tacka för hjälpen. Så har jag fördelat gracerna lika mellan herr Ohlin och herr Wedén — herr Helén tillhör ju inte denna kammare, så jag avstår från att ta med honom vid detta fördelande av gracer. För att se hur arbetet bedrivs ute på fältet kan vi titta på de pedagogiska utvecklingsblocken, som består av ett antal skolor inom ett visst geografiskt område. Det pedagogiska utvecklingsblocket i Uppsala är specialinriktat på språkmetodik och elevvårdsfrågor, det pedagogiska utvecklingsblocket i Skellefteå arbetar med nya pedagogiska former etc. Läraroch elevrepresentanter ingår i de nämnder eller styrelser som diskuterar huvudlinjerna för projektens uppläggning. I skolöverstyrelsens personal ingår bl.a. 80 gymnasieinspektörer, ca 200 forskare är knutna till olika projekt, det finns 237 fortbildningskonsulenter och 70 skolkonsulenter. Antalet experter är i genomsnitt en viss dag 1100, och antalet under året engagerade uppgår till sammanlagt inte mindre än 35000. Prak tiskt taget samtliga dessa är lärare. Jag vågar påstå att det förmodligen inte finns någon annan yrkesgrupp i detta iland som får ett så direkt medinflytande över det reformarbete som bedrivs som denna yrkesgrupp på skolans område. Det är därför jag så bestämt vill tillbakavisa påståendet om att skolöverstyrelsen och regeringen inte skulle vara intresserade av att utnyttja lärarna och på detta sätt bidraga till en vidgad demokratisering. Jag vill, herr talman, för att försöka bli någorlunda kortfattad såsom sista punkt beröra herr Ohlins diskussion om kompetensen. Det är först och främst intressant att notera att herr Ohlin i väsentliga avseenden gick emot sin egen partirepresentant i kompetensutredningen och argumenterade mera efter den linje, som representanten herr Wallmark företräder. Det är naturligt att jag med visst intresse noterar detta och ställer mig frågan hur folkpartiet till slut kommer att ställa sig när vi skall behandla detta utomordentligt viktiga spörsmål i riksdagen. Jag konstaterade också att herr Mattssons deklarationer på ett avgörande sätt skilde sig från den syn som herr Ohlin representerar. Självfallet ligger min uppfattning mycket nära den som herr Mattsson gav uttryck för medan jag ställer mig ganska förvånad inför en del av de synpunkter herr Ohlin framförde. När jag lyssnade till herr Ohlin hade jag en känsla av att han kanske inte är införstådd med den ideologi, som ligger bakom den socialdemokratiska utbildningspolitiken, trots att vi ändå på väsentliga punkter kunnat vara eniga om de reformer som har genomförts. Vi socialdemokrater accepterar inte tanken att en del utbildningslinjer skall vara »finare» än andra. Vi vänder oss emot den hittillsvarande övervärderingen av teoretisk utbildning och motsvarande nedvärdering av den praktiska yrkesutbildningen. Vi anser att indel ningen statusmässigt i finare och sämre yrken är uttryck för fördomar som måste bekämpas. Vi vill ha en arbetsmarknad, där klasskillnader av detta slag suddas ut. Ett av de viktigaste medlen att bryta ner barriärerna i samhället är utbildning. De gamla utbildningsspärrarna fungerade som <vattentäta skott mellan socialgrupper, yrkesgrupper, tjänstemän, arbetare och akademiker. Det är på denna punkt som kompetensutredningens förslag kan få <oerhört stor psykologisk betydelse. Härigenom skulle möjligheter skapas för helt nya grupper att skaffa sig högre utbildning. Det är därför det låter så groteskt i våra öron när någon invänder, att man måste utestänga vissa grupper eftersom det gäller att slå vakt om kvaliteten. Vilken kvalitet är det man då tänker på? Har det ingen betydelse vilket slags samhälle vi bygger upp? Inser man inte riskerna av att på detta sätt i det moderna industrisamhället dela in människorna i olika lodräta kvalitativa grupper? Ser man inte vad som händer i de länder, där kravet på jämlikhet nonchaleras eller skjuts åt sidan? I längden kommer vi aldrig förbi kvaliteten på det samhälle där vi skall leva och bo. Alltför ofta har en del av våra politiska motståndare gjort sitt största ideologiska misstag när de försökt skapa en motsatsställning mellan kvalitet hos den enskilda människan och kvalitet på samhället som helhet. Vad hjälper det om vi skaffar oss en aldrig så välutbildad elit, om den inte känner samhörighet med befolkningen i övrigt? Denna samhörighet skapar man inte om man bibehåller de vattentäta skotten. Och hur skall man undvika sådana vattentäta skott, om man på ett tidigt stadium — med det gamla skolsystemet redan från sju-—åtta-årsåldern — får elever att uppfatta sig och utmärka sig som skickligare, intelligentare och mer framgångsrika? Tanzanias president Julius Nyerere har från sitt lands utgångspunkt tagit upp detta problem och yttrat följande tänkvärda ord: »Särskilt viktigt är att vår undervisning motarbetar tendensen till intellektuell arrogans, ty sådan leder till att den välutbildade vänder ryggen åt den vars färdigheter är ickeakademiska eller som inte har några speciella färdigheter över huvud taget. Sådan arrogans har ingen plats i ett samhälle med jämlika medborgare.» Det är därför som jag tror att kompetensutredningens förslag och idéer är så utomordentligt viktiga. Det är lätt att ansluta sig till en allmän målsättning, men det är när vi kommer in på de konkreta åtgärderna — åtgärder av det slag som kompetensutredningen tar upp i sitt betänkande — som det verkligen kommer att visa sig, om vi är beredda att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa ett samhälle där både den enskilde individen och samhället som helhet har en god kvalitativ standard.

Herr talman! Utbildningsministern ställde en direkt fråga till mig, och jag vill börja med att svara på den klart och entydigt. Målsättningen, som den fastställdes av riksdagen, biträdde jag i varje avseende. Det är absolut felaktigt att säga att de synpunkter jag i dag för fram innebär att jag skulle ställa mig främmande för de regler och den målsättning som riksdagen fastställde. Jag säger i stället att vad rapporterna om resultatet av utbildningen visar är att vi inte har kunnat uppfylla den målsättningen. I slutet av sitt anförande tog utbildningsministern upp sociala synpunkter på utbildningen, och jag vill bara göra en kommentar därtill: Är statsrådets utbildningspolitik den enda politik som kan erbjuda ungdomar rättvisa och lika utbildningsmöjligheter? Det verkar som om man vill föreslå förändringar på metodikens och pedagogikens område, så skulle detta innebära att man ville ha kvar eller bygga upp ett klasssamhälle. Jag hoppas verkligen att de tongångarna skall försvinna i denna debatt. Den modifierade direktmetoden har vi inte talat om. I stället gäller det den renodlade direktmetoden som i Roland Edwardssons bok karakteriseras som ett »oavlåtligt badande i det främmande språkets associationsskummande ordström». Men, herr utbildningsminister, det är ju rättvisa vi vill ha. Alla elever är icke lika. Alla kan inte bada, och för alla är det lättare att ha en systematik och ett regelsystem som bakgrund för sina kunskaper. Jag skulle vilja säga att den språkmetod vi i dag tillämpar är orättvis och inte ger de minst språkbegåvade eleverna, som inte kan bada i denna ordström, något att hålla fast vid. Vi vill ge trygghet på detta område. Jag är glad att statsrådet läste upp hela det avsnitt som jag inte tog med i min interpellation. Det framgick nämligen att statsrådet menar att vi inte skall syssla med abstrakta grammatiska sammanhang. Det är alltså ett indirekt svar på min fråga om statsrådet anser att detta är svårare än den abstraktion vi trots allt lär oss i matematiken. Fortfarande fattar jag emellertid svaret så, att statsrådet i motsats till generaldirektör Orring tar klar ställning för direktmetoden och inte vill tillåta eleverna att i svenskundervisningen få en grund att bygga språkkunskaperna på.

Herr talman! = Utbildningsminister Carlsson har försökt sig på att konstruera en motsättning mellan å ena sidan Gunnar Helén 1962 och å andra sidan folkpartiet och mig 1970. Han har också försökt konstruera en motsättning mellan folkpartiet i dag och centerpartiet, och jag förmodar att det för honom måste kännas ganska skönt om man kan upptäcka sådana motsättningar. Men, utbildningsminister Carlsson, jag har inte anklagat forskarna. Jag har inte heller vänt mig mot målsättningen för grundskolan 1962, för Lgr 69 eller för läroplanen för gymnasiet, utan den fråga jag tagit upp är hur man förverkligat och förverkligar målsättningen. Kärnpunkten är ju den, att universiteten måste kräva att gymnasiet verkligen når de mål som satts upp och att de kurser som föreskrivs i läroplanen inhämtas på ett sätt som kan beskrivas som tillfredsställande. Detsamma måste gälla gymnasiet i dess relation till grundskolan. Om man måste ta vid på en punkt som ligger under de mål som uppsatts i läroplanerna, blir det en kvalitetsförsämring av de produkter som skolan eller universiteten skall lämna ifrån sig. Jag har försökt påvisa att det framförts en mycket kraftig kritik från utbildningsnämndernas sida liksom i de universitetsrapporter som lämnats och från gymnasieinspektörerna mot nuvarande studieresultat i både svenska och främmande språk. Mot bakgrunden av denna kritik som framförts av experter på detta område har jag ansett att det vore riktigt att vi fick till stånd en allsidigt sammansatt utredningsgrupp, som skulle utvärdera språkundervisningen och framlägga förslag till åtgärder. Jag har inte sagt att det skulle vara en parlamentariskt sammansatt grupp, som utbildningsministern gjorde gällande, utan en allsidigt sammansatt utredningsgrupp. Jag har vidare sagt att en kombination av de två metoder som nu är föremål för diskussion borde vara det riktiga: direktmetoden eller — som den ibland kallas — naturmetoden och den s.k. insiktsmetoden. Jag anser att man bör försöka stärka den muntliga framställningen — det vore oriktigt att hävda någonting annat. Jag tror också att det är riktigt att man, som de 2 000 lärarna sagt, bör utforma metodiken i överensstämmelse med modern europeisk språkinlärningsteori och att denna alltså bör utgöras av en kombination av traditionella och nyare metoder, varvid alla språklärare, alltså även svensklärare, bör ge eleverna en så god grammatisk insikt som deras åldersstadium medger och inlärning av språket kräver.

Herr talman! Det är flera frågor som jag skulle vilja ta upp, och jag tar så många jag hinner i denna omgång. För det första tar jag upp frågan om utbildningsjämlikheten. Jag nöjer mig med att konstatera att det i den socialdemokratiska s.k. jämlikhetsrapporten heter, att den individuella prestationen måste få minskad betydelse. Vidare heter det: »I en skola för jämlikhet måste sålunda undervisningen förmedlas med hjälp av starkt individualiserade metoder. Med detta avses givetvis inte en individualisering av den typ som innebär, att elever med olika bakgrund och skiftande förutsättningar får gå igenom kursen så snabbt de hinner och orkar; det skulle ytterligare öka klyftorna.» Det är en säregen uppfattning om jämlikhet. För det andra ville jag i fråga om STA-utredningens sammansättning säga att jag inte önskar att lärarna och annan personal i den utredningen skall ha samma ställning som parlamentarikerna har fått i U 68. Det önskar jag faktiskt inte, och något sådant anser jag dessutom vara olämpligt. För det tredje är det väl beträffande den relativa betygssättningens födelse både möjligt och riktigt, att den relativa betygssättningen föddes i skolbered ningen. Men skolöverstyrelsen och departementet adopterade snart detta barn och gav det den uppfostran som ledde fram till det resultat som vi nu ser. Försök inte, statsrådet Carlsson, att pådyvla moderata samlingspartiet eller dess föregångare högerpartiet något ansvar för den relativa betygssättningen; vi har faktiskt inget faderskap i det sammanhanget. Ett studium av olika protokoll i riksdagen torde helt frita oss från en sådan svart misstanke. För det fjärde ifrågasätter jag naturligtvis inte ett ögonblick forskarnas och pedagogernas pålitlighet. Jag menar inte att det är någon som styr dem och rycker i trådar och så. Men jag menar att den som utarbetar läroplaner, anvisningar etc. själv inte får utvärdera samma läroplaner och anvisningar när de varit i funktion. Framför allt bör inte detta ske inom Ööverstyrelsens ram, eftersom överstyrelsen har all anledning att försöka se till att bedömningen av dess eget verk blir så god som möjligt, så att man skall slippa att eventuellt stå där och skämmas. För det femte: Inte är kvantiteten och kvaliteten motsatta begrepp. Flera och flera får nu utbildning. Varför skall inte dessa många kunna få en lika god utbildning i dag som ett fåtal fick tidigare? Här finns inga motsättningar.
Herr talman! Om fru Sundberg menar allvar med sitt påstående att jag skulle ha tagit ställning för direktmetoden, har hon totalt missuppfattat mitt inlägg. Jag utvecklade ganska utförligt att jag anser det t.o.m. principiellt felaktigt att ta ställning i pedagogiska frågor. Därför har jag inte gjort det. För att ge ett absolut klart svar innebär det att jag inte tagit ställning till denna fråga. Jag kommer heller inte att försöka bestämma efter vilken metod pedagogerna skall arbeta på den punkten. Jag tror att det vore utomordentligt olyckligt, om politikerna lade sin hand över sådana beslut. I interpellationssvaret i dag finns utvecklat vad vi sagt i läroplanen. Jag har velat få fram om fru Sundberg och moderata samlingspartiets ledamöter står bakom skrivningarna i läroplanen — där spikas målsättningen. En helt annan sak är sedan de metoder som pedagogerna — SÖ skall arbeta med. När jag sedan tog upp mina principiella synpunkter mot slutet av anförandet, tog jag därvid kompetensutredningen till utgångspunkt — herr Mattsson gjorde det också i sitt inlägg. Jag anser att dessa synpunkter har utomordentlig betydelse då det gäller riktlinjerna för det framtida utbildningsväsendet. Jag antar att det är önskvärt att vi för en diskussion härom och klargör vår principiella inställning. Herr Källstad upprepade sitt krav beträffande forskningsområdet.

Detta mitt svar gäller också herr Nordstrandh. Då herr Nordstrandh sade att om SÖ försöker styra forskningen så att det blir ett hyggligt resultat ur SÖ:s synvinkel, så är detta en anklagelse mot forskarna att dessa över huvud taget skulle acceptera att på det sättet bli styrda av ett statligt ämbetsverk. Om man ställer denna fråga till forskarna, är jag tämligen säker på att man från deras sida får möta en ganska upprörd reaktion. Vi ;skall kanske inte tvista längre om utredningen om skolans inre arbete. Kontakterna med organisationerna har ju nu ägt rum. Lärarna har fått uttala sig om huruvida man vill arbeta på det ena eller andra sättet. Efter vad jag förstått har det visat sig att det var re lativt besvärligt att komma fram till arbetsformer som alla kunde ansluta sig till. Ändå har man till slut nått resultat som innebär en positiv inställning från lärarorganisationernas sida. Jag tycker då att det vore rimligt om jag bleve trodd på mitt ord då jag säger att min avsikt varit att ge möjligheter till kontakter mellan lärarorganisationer och utredningen för att försöka finna så bra och gynnsamma förutsättningar som möjligt för detta samarbete. Jag tror det är viktigt att det inte föreligger någon misstanke om att utbildningsministern här har försökt styra bort en lärareller elevopinion. Det har aldrig varit min avsikt, och det har jag också deklarerat många gånger. Vad slutligen betygen angår har vi nu ett utredningsarbete på gång i skolöverstyrelsen, där lärare, föräldrar och elever i referensgrupper får föra fram sina synpunkter och önskemål. Jag har inga förutfattade meningar där. Jag har bara sagt att innan vi kan avskaffa det nuvarande systemet måste vi veta vad vi skall sätta i stället. Jag har också gjort den deklarationen att vi inte kan acceptera att använda metoder att sätta det systemet ur spel som innebär att man inte respekterar i vanlig ordning fattade beslut. På den punkten hoppas jag att också herr Nordstrandh delar min uppfattning.

Herr talman! Jag vet väl att lärare och annan personal nu finns representerade i SIA-utredningen. Det är fullt i sin ordning. Men det har varit ganska betydande födslovåndor — för att här anknyta till vad som tidigare sagts om faderskap. Det arbetet har nu pågått i sex månader — alltså inte nio som i fråga om tillkomsten av vanliga barn. Nu har vi denna utredning, och då vill jag avvakta och se vilket inflytande och vilken ställning dessa personal grupper får. Jag hoppas att de får en annan ställning än den som vi parlamentariker i U 68 har för närvarande, även om jag ser att herr ordföranden i utredningen 1968 ser något missbelåten ut med denna min deklaration.

Herr talman! Utbildningsministern framhärdar med att jag skulle ha anklagat forskarna därför att jag vill ha en allsidigt sammansatt utredningsgrupp för språkundervisningen. Om statsrådet hade sagt att jag hade anklagat lärarna skulle jag möjligen ha förstått logiken, men det avvisade jag helt i mitt första anförande. Låt mig ta ett personligt exempel på vad jag avsåg. I september månad förra året undervisade jag i en del av den 40-poängskurs i religionskunskap som pågår i Göteborg med Lund som huvudman. I den 4-poängsdel som gäller religionspsykologi hade jag då en engelsk bok i undervisningen, nämligen Gordon W. Allport, The Individual and His Religion. Men i september månad i år, när jag undervisade i samma kurs, hade den boken bytts ut mot William James, Den religiösa erfarenheten, från 1905. Den finns översatt till svenska. Motivet härför sägs ha varit att studenterna inte har klarat av att läsa Allports bok på engelska. Därför måste man ta till en bok på svenska från 1905. Jag menar att vi nu står inför en situation, där studenterna inte tycks klara av språket. Det kan möjligen höra samman med vad jag sade tidigare, näm ligen att vi tillämpar en felaktig metodik. Jag har här talat för att man i högre grad skulle kunna använda den s.k. insiktsmetoden, utan att fördenskull underkänna direktmetoden. Jag tror också det är riktigt att man tar upp frågan om utbildningen av språklärare. Det har ju framgått av olika rapporter att procenttalen för dem som på en AB 1-kurs i engelska eller tyska eller franska uppnått 40 poäng inte i något fall är i närheten av de 67 procent som angivits som riktlinje i propositionen. Och från Umeå universitets humanistiska fakultets utbildningsnämnd har uttalats att med den förkunskapsnivå som de studerande har ser såväl lärare som studenter illusionslöst på möjligheterna att inom ramen för två terminer förverkliga normalstudieplanernas målsättning för AB 1-kurserna. I stället föreslås från det hållet seriöst att man borde medge tre terminers utbildning, och det är också tänkt att de studerande skulle få en organiserad utlandsvistelse inom den ifrågavarande treterminersutbildningen, så att de får en aktiv träning av sin talfärdighet i skilda situationer. Då skulle kanske september kunna vara en möjlig månad. Detta är en fråga som jag tror också måste aktualiseras i detta sammanhang.

Herr talman! Innan jag går in på de delar av kommentarerna till interpellationssvaret som gäller högskolorna vill jag med anledning av herr Nordstrandhs senaste inlägg slå fast att utvärderingen av projekten görs av fristående institutioner. Det är inte ämbetsverket som gör utvärderingen. Låt mig så beträffande högskolesidan börja med att kommentera två påståenden som framförts om svensk utbildningsstandard och utlandets bedömning av denna. För det första sade herr Ohlin inled ningsvis att det nu till följd av den kvalitetssänkning som ägt rum i de svenska gymnasierna är så att europeiska universitet vägrar att ta emot svenska ungdomar som genomgått gymnasiet. Det är ett mycket allvarligt påstående, herr Ohlin.

Det föranledde några av de utländska universiteten att på formella grunder vägra de svenska ungdomarna att påbörja utbildning. Med hjälp av legationerna lyckades vi få till stånd en rättelse av missförståndet, och såvitt vi vet föreligger för närvarande inte i något fall den situation som herr Ohlin hävdade skulle vara för handen, att man på grund av en sänkning av standarden i svenskt gymnasium vägrades delta i studierna. Tala om för oss, herr Ohlin, vilka universitet som nu vägrar svenska ungdomar som gått igenom svenskt gymnasium att studera vid universiteten av detta skäl!

återigen en utomordentligt allvarlig anklagelse mot svenskt utbildningsväsende på högskolenivå! Under den debatt som nu pågår här i kammaren har jag låtit ringa till utbildningsministeriet i Köpenhamn för att få dessa påståenden bekräftade eller vederlagda. Resultatet av den telefonkontakten är följande. I Köpenhamn har det pågått en diskussion om det nya svenska gymnasiet och den nya studieordningen vid de filosofiska fakulteterna i Sverige. I det danska undervisningsministeriet har frågan om upphävande av 1965 års beslut om tentamensgiltighet inte blivit aktualiserad. Från inget håll har sådana krav framförts till det danska undervisningsministeriet att någon sådan aktualisering befunnits nödvändig. Enligt vad man kände till har frågan om nordisk tentamensgiltighet inte heller varit uppe till diskussion 1 konsistoriet vid Köpenhamns universitet någon gång under det senaste året. Vad är det för fakta som herr Källstad bygger på när han påstår att man i Danmark är i färd med att ta avstånd från 1965 års beslut? Låt mig så, herr talman, gå över till vad som sagts om studieresultaten och studieformerna vid «universiteten, i första hand vid de filosofiska fakulteterna. Herr Ohlin tog upp den frågan men var enligt min mening mycket försiktig i sin kommentar till det som nu i höst har diskuterats och utvärderats i olika sammanhang. Jag tyckte mig finna ett positivt tonfall i hans resonemang om förhållandena vid de filosofiska fakulteterna. Däremot helgonförklarade herr Nordstrandh först systemet med de fasta studiegångarna och förutsåg sedan dess mycket snara död.

Kanslersämbetet, som riktar sina kommentarer direkt till universiteten, konstaterar att resultaten på det hela taget varit tillfredsställande. Som det påpekades i interpellationssvaret har det i flera ämnen kunnat konstateras — där jämfö relse kunnat göras — att studieresultaten för närvarande är klart bättre än de var i mitten av 1960-talet.

I denna modernisering av varje ämnes innehåll ligger den stora vinningen med denna reform. Det säger sig självt att det när man dels gör en omläggning av det administrativa systemet, dels genomför denna genomgripande reformering av själva ämnesinnehållet uppstår problem. Men de problemen skall man naturligtvis inte lasta själva reformen för — det är övergångsproblem som vi alltid har och alltid kommer att få när vi gör förändringar i utbildningssystemet. Herr Ohlin menade att vi i den situation som nu har uppkommit borde överväga att, som han sade, förlänga den studietid som gäller enligt det fastställda regelsystemet, alltså prövningen om man skall få fortsätta studierna. Där är situationen den att beslutet, som var ganska enhälligt vid 1969 års riksdag, innebar en mycket generös behandling av de studerande. Däri krävdes att de studerande, som inte kunde följa normalstudietiden, två terminer, efter ytterligare en termin, alltså efter en 50-procentig förlängning av den stipulerade tiden, skulle ha uppnått de resultat som krävs vid normal studietid, dvs. 40 poäng. Om de inte klarade detta skulle utbildningsnämnderna avgöra om deras studiesituation var sådan att de av speciella skäl kunde tänkas få fortsätta. Jag bedömer det kravet — och det sade jag när denna reform togs — som mycket liberalt; det är en mycket generös behandling av den studerande ungdomen. Följaktligen ser jag i dag inte någon anledning att frångå innehållet i det beslut som riksdagen fattade om de fasta studiegångarna. Det innebär att prövningen av dem som i början av nästa kalenderår inte har uppnått 40 poäng skall göras av utbildningsnämnderna. Med anledning därav beslöt Kungl. Maj:t i förra veckans konselj att avslå de ansökningar som gjorts till regeringen om generell dispens från gällande regler.

Men jag upprepar: [ dag finns det inte någon anledning att frångå det beslut som riksdagen fattade och i fråga om vilket jag tror att folkpartiet ställde sig på regeringens ståndpunkt. Låt mig i det sammanhanget ta upp den fråga som både herr Nordstrandh och herr Källstad har varit inne på — frågan om studierna i moderna språk vid universiteten. Jag skall inte ta upp den kvalitetsdebatt som utbildningsministern har fört med er utan jag vill bara ta upp den del av er diskussion som gäller kravet — om jag förstår det rätt — att förlänga normalstudietiden för 40 poäng i moderna språk från två till tre terminer. Menar herrarna att man enbart för de moderna språken skall förlänga normalstudietiden med 50 procent? är det innebörden i de krav ni nu har rest? Menar ni med andra ord att det skall gälla helt andra bedömningar beträffande ämnesomfattning och övriga kvalitetskrav för de moderna språken än för övriga ämnen? Eller är innebörden av vad ni säger den, att normalstudietiden för alla ämnen vid filosofisk fakultet skall utökas med 50 procent? är herrarna i så fall beredda att ta de konsekvenser av ekonomisk och av annan innebörd som en utvidgning av utbildningstiden med 50 procent enbart vid de filosofiska fakulteterna skulle medföra? Ett klarläggande på denna punkt vore värdefullt och är en förutsättning för att jag skall vara beredd att gå in på en ytterligare sakdiskussion. Det som har sagts på denna punkt är inte klart. Det gäller både vad som framhållits i de skriftliga frågorna och i den därefter följande diskussionen. Låt mig härefter ta upp den stora problematik, som herr Ohlin i sin interpellation i så stor utsträckning uppehöll sig vid. Den behandlades också i hans inlägg liksom även av herr Mattsson. Det gäller frågan om huruvida det svenska samhället under 1970 och 1980 talen skall förmå att tillägna sig den kvalitetsförbättring av vår arbetskraft, som den snabbt ökade tillströmningen till arbetsmarknaden av välutbildade människor innebär. I en tidigare debatt med herr Ohlin om denna fråga sade jag — och jag upprepar det nu — att jag har full tilltro till den svenska arbetsmarknadens och det svenska välfärdssamhällets möjligheter att tillgodogöra sig och på ett vettigt sätt utnyttja denna välutbildade arbetskraft.

Vi har därigenom återigen fått redovisning av det förhållandet att de ungdomar, som lämnar universiteten med en examen — även från en filosofisk fakultet — i stort sett blir väl omhändertagna. De får hyggliga och väl betalda arbeten. Vi har ännu inga tecken på att den påstådda överproduktionen skall behöva bli verklighet. Såsom framhölls i interpellationssvaret kan det och kommer det också sannolikt att uppstå en del omställningsproblem. Därför rustar sig också arbetsmarknadsmyndigheterna nu för att på detta område liksom på alla andra ingripa och hjälpa medborgarna att få en hygglig sysselsättning. Jag tycker inte att vi skall underskatta vårt svenska välfärdssamhälles möjligheter att ta till vara det kunnande som dessa personer representerar. Jag kan därför inte gå med på herr Ohlins pessimistiska gränsnyttoresonemang, där han ifrågasatte om det verkligen är en riktig investering att öka antalet examinerade från filosofisk fakultet med 5 000 personer, nämligen från 15000 till 20 000. Jag tror att herr Ohlin är ganska ensam om den pessimismen bland sina nationalekonomiska kolleger. I varje fall bland de många nationalekonomer som glädjande nog har tagit upp frågan om utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen och för den ekonomiska utvecklingen är flertalet, för att inte säga den överväldigande majoriteten, klart positiva till den effekt som en kvalitetshöjning av arbetskraften till följd av förbättrad utbildning, inklusive högskoleutbildning, får. Men vi är de första att medge att de snedfördelningsproblem som herr Ohlin tog upp måste angripas effektivare i fortsättningen. Jag hoppas att folkpartiet kommer att vara berett att medverka till de olika åtgärder som man kan behöva vidta för att komma till rätta med snedrekryteringsproblemen.

Vi har där bl.a. åstadkommit den förbättringen att vi lyckats öppna en spärrad fakultet — den ekonomiska fakulteten. Det hoppas jag att herr Ohlin som före detta lärare vid en sådan fakultet tycker är ett positivt resultat. Här har vi fortfarande ett av de stora problem som bl.a. U 68 arbetar med. Herr Ohlin förde sedan ett annat resonemang, som jag trots den långt framskridna tiden inte kan underlåta att säga några ord om.

Herr Ohlin hoppades att vi skulle ta avstånd från de tankegångar som U 68 på den punkten har fört fram. Herr Ohlin!

Det tydligaste exemplet är det beslut som riksdagen fattade 1965 om att inrätta: universitetsfilialer. Man sade klart ifrån att dessa universitetsfilialer skall ägna sig åt utbildning på grundutbildningsnivå och att vi icke dit skall förlägga forskning. Att splittra forskarutbildningsresurserna till fler ställen än de gamla universiteten vore en felaktig politik. På de fem år som gått har det glädjande nog visat sig att detta var ett klokt beslut av riksdagen.

Herr talman!

I den rapporten säger Gustav Korlén: »Det visade sig vara närmast ogörligt att för denna församling klargöra innebörden i det svenska UKAS-systemet — — — . Uppgiften att två terminers grundutbildning «enligt svenska myndigheters uppfattning skulle ge kompetens för undervisning på gymnasiet uppfattades snarast som ett dåligt skämt. Den danske representanten —— — skyndade sig också att meddela att Köpenhamns «universitet nyligen beslutat avskaffa den nordiska tentamensgiltigheten — inte ens vår treterminsutbildning godtas längre som motsvarighet till danskarnas bifack (den omfattar ju också fyra terminer — för huvudämnet krävs i Danmark som bekant fortfarande 4 års studier! ).» Detta är alltså professor Gustav Korléns uppgifter från april i år, och han uppger som sagt att den danske representanten givit detta besked vid Mänchensymposiet. Vad jag här citerat står att läsa i Roland Edwardssons bok Språkdebatten 1969—1970, s. 95 och 96. Därmed har jag alltså angivit källan till detta påstående. Vad beträffar den andra fråga som statsrådet Moberg ställde vill jag svara att olika utbildningsnämnder har föreslagit — treterminersutbildning. Man skulle alltså inom ramen för den rullande studieplansreformen ta upp språklärarutbildningen = till förnyad diskussion och då överväga en studieplan som medger tre terminers utbildning i det enskilda språket för den blivande läraren. Längre har jag inte sträckt mig. Det är den diskussionen jag har efterlyst och som jag tycker det vore värdefullt att få till stånd.

Herr talman! Först måste jag rätta till ett gruvligt misstag, som herr Moberg gjorde sig skyldig till, när han påstod att jag först hade helgonförklarat PUKAS och sedan dödförklarat samma helgon. Det senare kan jag vara med om, men helgonförklaringen får herr Moberg närmast ta på sig ansvaret för. Det var den saken. Vad sedan gäller språkutbildningen vid våra universitet är det framför allt lärarkompetensen som åtminstone jag tänker på, när jag talar om att förlänga normalstudietiden från två till tre terminer. Om det sedan kallas för 40 eller 60 poäng är ju inte avgörande — eller hur? Eleverna själva begär med hänsyn till de förkunskaper de har att få studera i tre terminer, och lärarna har samma inställning. I fråga om forskarutbildningen medger jag självfallet att det är i vissa ämnen inom vissa fakulteter — framför allt filosofiska fakulteten — som läget är så svårt som jag skildrade det. Men det är illa nog att det är på detta sätt, och jag vill tala om, att från moderata samlingspartiets sida har vi från bör jan sagt att de resurser som ställts till förfogande har varit för små. Vi har velat öka resurserna, men vi har inte vunnit gehör. Sådant är läget. Det är i mycket stor utsträckning en resursfråga. Det talas så vackert om detta etappsystem — nu senast var herr Moberg inne på det — som man liksom inte ser något slut på. Jag frågar: Hur många etapper skall vi behöva tala om här i kammaren för att vi när det gäller dessa ämnen skall komma ens i närheten av en handledare per sex elever? Och så mellanexamen! Jag är inte övertygad om att herr Moberg redovisar riktigt hela sanningen när han säger att det inte finns några andra områden än de som han har nämnt där man har behov av en mellanexamen. Jag har den bestämda uppfattningen att vi har stort behov av en sådan mellanexamen på teknikerutbildningsområdet. Industrin är inte så intresserad av denna utbildning. Och de överväganden som ni gör i departementet — skulle ni inte kunna låta dem bli offentliga någon gång, så att vi fick kontrollera hur pass hållbara de är?

Herr talman! En mycket kort kommentar till herr Källstad. Innan man, herr Källstad, gör ett påstående här i kammaren av den mycket allvarliga karaktär som det var fråga om i herr Källstads inlägg bör man åtminstone enligt min uppfattning ta en telefonkontakt med departementet. Då kunde situationen har klarlagts, ty det är alldeles uppenbart att uppgiften i den åberopade tidningen är felaktig. Det danska ministeriet känner ingenting till om denna sak, som jag sade. Och jag kan ytterligare belysa situationen genom att konstatera att så sent som i oktober försiggick det i Nordiska kulturkommissionen i Köpenhamn diskussioner om en utvidgning av den nor diska 'tentamensgiltigheten. Där sades inte ett ord om att Danmarks största universitet skulle ha beslutat att inte längre följa den överenskommelse som träffats. Jag ber om ursäkt, herr Nordstrandh, för att jag tolkade uttrycket S:t Pukas som en helgonförklaring av systemet. Men det var i och för sig en mycket välgörande information som herr Nordstrandh nu lämnade. Herr Nordstrandh tog upp en helt annan problematik, nämligen lärarkompetensen, kraven på läraren. Därvidlag gäller som bekant att man skall ha 60 poäng i ett ämne och 40 poäng i ett annat, och det är den enskildes egen bedömning som därvidlag är utslagsgivande. Jag noterade som positiv överraskning att jag av herr Nordstrandh efter detta sammanträde kan få anvisning på en teknikerutbildning två år efter civilingenjörsutbildningen! Detta har inte på andra vägar kommit till departementets kännedom.

Herr talman! Statsrådet Carlsson använde det inte ovanliga förfaringssättet att säga: »Ni har ju själva varit med om det och det.» — Här har vi ansträngt oss att förklara för utbildningsministern att vi menar att man fortlöpande måste lära av erfarenheterna och modifiera t.ex. det relativa betygssystemet. Herr Carlsson tror att han fäller en dräpande replik när han säger: »För några år sedan var ni ju med på det.» Emellertid framställs ju successivt nya yrkanden; vi har inte närmare diskuterat den saken i dag, men jag tror att där finns problem. Låt oss en gång för alla, herr statsråd, få accepterat att vi menar — herr Källstad har utförligt förklarat det i denna kammare, men herr statsrådet förbigår det — att den stora utbildningsreformen i många avseenden är en reform på försök, som vi inte anser kunna definitivt genomföras efter uppgjorda ritningar utan som behöver många modifikationer. Då kan Ni inte säga: »Men ni var ju med på att man skulle göra så för några år sedan.» Vi har redan svarat att om erfarenheten motiverar en modifikation, så förbehåller vi oss verkligen rätt att föreslå den. Då måste Ni överväga om erfarenheten visar detta eller inte; Ni kan inte säga: »Ja, men för några år sedan var ni med på något annat.» Av tidsskäl går jag förbi en del punkter. Men apropå internationella jämförelser: De bästa eleverna, herr statsråd, brukar klara sig ganska bra vare sig man använder den ena metoden eller den andra, inte minst i ämnen som matematik. Det är just på dem som är mindre toppbegåvade i det ämnet som man ser litet av skolornas och undervisningens karaktär. Beträffande lärarnas inflytande ansåg utbildningsministern också att han hade ett dräpande argument. Han talade om en motion av herrar Hedlund och Wedén och sade att det hade förekommit samarbete mellan berörda parter på vissa områden. Ja visst, men det innebar ju inte att hela det reformarbete som har ägt rum — allra minst det som har försiggått efter 1968 — skulle vara godkänt av herr Hedlund och herr Wedén såsom varande utfört i mycket gott samarbete. Yttrandet hade inte alls denna generella innebörd. Man kan vara glad över ett visst samarbete utan att därför vilja karakterisera allt samarbete som sker två år senare på samma sätt. Om jag går över till språklärarna behöver jag sedan inte säga mer än att statsrådet därvidlag näppeligen = vill hävda att det på alla stadier har förekommit ett tillräckligt samarbete.

Skulle den omständigheten att den lilla gruppen består av lärare innebära att den stora gruppen lärare förlorar varje rätt att säga: »Vi tycker att vi borde få spela en större roll på ett tidigt stadium?» Herr Carlsson har tydligen inte tänkt sig för riktigt innan han formade sin replik. Det väsentligaste i vad herr Carlsson sade, rent politiskt sett, och också det betänkligaste var att han låtsade att han polemiserade mot mig när han anförde ungefär följande: »Vi accepterar inte att en viss utbildning skall vara finare. Vi tycker att statustänkande skall bekämpas etc.» Men det har jag understrukit, och herr Mattsson instämde med mig på den punkten. Herr Carlsson låtsar emellertid som om jag har motsatt åsikt.

Herr talman! Jag har varit i denna riksdag mycket länge, men jag måste säga att det ändå var nedslående att från statsrådsbänken få höra ett yttrande av den typen, ett så enkelt och simpelt knep som detta att påstå att man har en socialt annorlunda inställning om man hävdar vissa kvalifikationskrav. Men möjligen fanns det i herr Carlssons yttrande någonting som närmar sig ett tankefel — han kan själv välja om yttrandet skall anses moraliskt mindervärdigt eller om det möj ligen var fråga om ett tankefel. Det tycks som om han menade att jag och andra ville förhindra möjligheten för nya grupper att skaffa sig utbildning. Något sådant har det inte varit tal om. Det har varit tal om var man drar gränsen för studielämplighet. Detta har statsrådet själv sagt i sitt svar. Alla människor kan inte ägna sig åt högskolestudier — några behörighetskrav måste uppställas. Vi har haft utredningar av olika slag som sysslat just med den frågan. Vi kan inte hävda att alla människor är lika begåvade för teoretiska studier och säga att den som bestrider detta är en asocial individ. Men möjligen var det den tankegången som utbildningsministern byggde på. För övrigt vill jag bara än en gång framhålla att det finns olika vägar till utbildning på högskolestadiet. Det är en fördel, och det är motiveringen till att man inte behöver ha alltför låga kvalifikationskrav på personer i 18— 20-årsåldern — de får ju nya chanser. Skulle detta att kräva en treårig utbildning inte bara av dem som går på den teoretiska linjen utan också av dem som går på den praktiska linjen vara odemokratiskt? Det verkade som om herr Carlsson tänkte så. Om man inte låter de praktiska kurserna väga tredubbelt mot de teoretiska studierna som kvalifikation för teoretiska studier vid högskolorna skulle man vara odemokratisk. Jag menar att det tvärtom är demokratiskt att kräva en någorlunda rättvis anordning, där man jämställer de praktiska och teoretiska studierna i gymnasieskolan. Så enkelt är det. Där måste jag direkt fråga statsrådet: Anser Ni att det är odemokratiskt att jämställa praktiska och teoretiska studier? Jag fann inte hos herr Mattsson, som jag noga lyssnade till, något som stred mot uppfattningen att vad man krävde var just jämställdhet, inte någon privilegiering av det ena eller det andra. De teoretiska studierna har privilegierats alltför mycket — det skall vi komma bort från — men vi skall inte låtsa som om vi är hyperdemokratiska genom att privilegiera åt andra hållet. Statsrådet Moberg talade vidare om uppfattningen om svensk utbildningsstandard ute i Europa. Av hans framställning framgick att uppfattningen om svensk gymnasieutbildning redan för ett år sedan inte var vad den hade varit men att man sedan skulle ha lyckats få en rättelse härvidlag. Ja, jag vet att det förekommit sådana fall. Om statsrådet Moberg tills vidare lyckats ändra denna uppfattning, är det ju bra, men vi får hålla oss till det som förekommit. För den händelse att vi ytterligare skulle minska inträdeskraven och alltså i än högre grad skulle sänka nivån på gymnasieskolans studier kommer frågan säkerligen upp igen. Statsrådet Moberg tror nog inte heller själv på att tvååriga praktiska utbildningslinjer kommer att ute i Västeuropa uppfattas såsom likvärdiga med en treårig teoretisk förberedelse, vilket man i allmänhet har såsom kompetenskrav i de västeuropeiska länderna. Det återstår emellertid att se hur det blir härmed. När det gäller frågan om tentaminas nordiska giltighet vill jag nämna för herr Moberg att den formella behandlingen är en sak men att värderingen av svenska prov för dem, som delvis vill studera i något annat land än vårt, är en annan fråga. Jag hade för bara några dagar sedan en diskussion med professorer vid ett danskt universitet, vilka förklarade att de inte längre kunde lägga samma vikt vid en utbildning omfattande 2 betyg, dvs. 40 poäng, i Sverige sedan studietiden härför nedprutats till två terminer. Tidigare tog berörda studier i allmänhet något längre tid. Det kan självfallet ta sin tid innan sådana bedömningar avsätter mera formella resultat. ter om övergångssvårigheterna har jag samma uppfattning som statsrådet Moberg, nämligen att sådant som man kan hoppas vara problem av övergående natur får behandlas på ett särskilt sätt. Man skall tillämpa en generös marginal i sådana sammanhang, eftersom det gäller stora reformer som genomförts snabbt. Jag vill inte hänga upp diskussionen på att förberedelserna kanske delvis varit otillräckliga, eftersom detta representerar ett ineffektivt avsnitt av debatten. Beträffande de med arbetsmarknaden sammanhängande problemen vill jag säga att herr Moberg var mycket optimistisk när han hänvisade till att det hade gått mycket bra under 1960-talet. Ack ja, men under 1960-talet har vi ju haft ganska låga siffror. Frågan är hur det blir när vi under 1970-talet under en längre tid haft en mycket hög produktion av akademiska examina, inte bara 9 000—11 000 om året utan det dubbla antalet under många år. Att bedömningen byggdes på 1960-talets siffror innebar ett oroväckande lättsinne.

Jag anser att en sådan anpassning avgjort kommer att krävas, och jag hoppas verkligen att statsrådet Moberg inte skjuter denna angelägenhet åt sidan. Beträffande investeringsresonemanget tror jag att herr Moberg nog har missförstått en del av mina kolleger. Ingen har mig veterligt — jag kan ha förbisett någon — sagt att hur mycket vi än utbildar av akademiker, med hur liten studielämplighet som helst, så blir detta en i och för sig lönande investering. Men det är ju en avvägningsfråga! Det är uppenbart lönande ett långt stycke, men man kan nå en punkt där det blir mindre lönande. Ur allmänbildningssynpunkt får man sedan avväga om det finns alternativa metoder. Beträffande den vetenskapliga forskningen och grundutbildningen är det naturligtvis riktigt som statsrådet Moberg säger, att en hel del beslut i riksdagen innebär att man i långa stycken har minskat forskningsinslaget och att man i fråga. om filialerna har frikopplat det. Jag har för min del betraktat detta som en övergångsåtgärd, en nödfallsåtgärd. Som en pricipiell ståndpunkt för det svenska undervisningsväsendet i dess helhet kan det aldrig vara rimligt. Jag tror inte heller att statsrådet Moberg vill hävda att man har godkänt att forskningen helt skulle frikopplas även på de platser där det finns praktiska möjligheter till sådan. Det finns naturligtvis krav på att t.ex. professorerna till mycket stor del skall ägna sig åt själva forskarutbildningen. Men därifrån till att generalisera så långt som jag nämnde — till docenter, forskningsassistenter etc. — är ett långt steg. I den mån vi växer in i uppgiften att utbilda ett mycket starkt ökat antal studerande tror jag också att det blir möjligt att bättre tillgodose intresset att vid utbildningen forskningsaspekten inte skjuts åt sidan på detta stadium. Beträffande examen efter fem år — tre plus två — säger herr Moberg också nu att där det klart kan påvisas ett behov får man ta hänsyn till det men att trots undersökningar ett sådant behov inte visats. Jag har inte sett sådana undersökningar, och det är möjligt att de har förbigått mig. Får jag be statsrådet att publicera det material som skulle innebära att man all round undersökt behovet av en sådan examen och funnit att det inte finns. Jag tror att om man gör en enkät, rätt uppställd, så kommer den tvärtom att visa att det finns ett inte ringa sådant behov. När det gäller exempelvis nationalekonomi eller statistik — jag kan nämna även andra ämnen — är det alldeles uppenbart att det behövs en examen som tar mer än tre år men som inte behöver betyda att vederbörande har utbildat sig till forskare genom att använda sju år för doktorsexamen. Tre år är för litet. Man blir inte nationalekonom på tre år, herr statsråd, och jag tror inte heller att man blir statistiker på tre år. Det kommer alltså att behövas mer kvalificerad arbetskraft. Jag tycker inte att det är något rimligt svar att man då kan säga till vederbörande: Ni kan ju gå och ta några extra poäng vid universitetet. Jämför vi med andra länder — och det är nog klokt att lära av dem — skall vi finna att man i de flesta västeuropeiska länder har en studietid av den längd jag nämnt för utbildning av folk som används på många håll, såväl inom administration som inom näringsorganisationer och näringsliv. Det är egendomligt att medan det i Danmark och Norge länge har betraktats som självklart att det behövdes en sådan examen på det sambhällsvetenskapliga området, har man på svensk sida envist sagt att 3 å 3! 2 år — får räcka. Följden har blivit en alltför ringa tillgång på arbetskraft av denna typ jämfört med tillgången i t.ex. Danmark. Vi har då i stället skolat utbilda licentiater, vilket med den gamla stilen har inneburit en 7 å 8-årig, onödigt lång utbildning. Jag tror därför att om statsrådet gör en undersökning som verkligen är avsedd att finna, dvs. frågar i en positiv anda, så skall han komma fram till att det finns behov av en sådan examen. Herr talman! Vid denna långt framskridna timme skall jag ytterligare bara säga att det är synd att vi här inte haft möjlighet att närmare diskutera forskningens problem. När vi avväger hur vi skall använda de belopp som kan stå till förfogande t.ex. för en obegränsad, maximal utbildning till fil. kand. och för andra ändamål, så kommer forskningens i hög grad otillräckligt tillgodosedda krav med i bilden. Jag tror att det finns goda skäl att säga, att vi är tvungna att se till att bättre tillgodose forskningens behov. Det finns många skäl härför — även de internationella konkurrenssynpunkterna. På samma sätt är vi när det gäller språkkunskaperna tvungna — det vill jag säga till statsrådet Carlsson — att tänka på att Sverige kommer att verka i intimare kontakt än tidigare med andra länder i Europa, länder där människorna märkvärdigt nog envisas med att tala tyska och franska, medan statsrådet tycks mena att de borde hålla sig till svenska eller engelska. Skall vi klara oss måste vi tänka på att hålla nivån på den akademiska grundutbildningen uppe.

Herr talman! Självfallet har jag den uppfattningen att utbildningsväsendet ständigt måste förbättras. Jag har inte ett ögonblick inbillat mig att vi i dag skulle ha nått en idealsituation. Jag tror att vi över huvud taget aldrig kommer dithän, utan att ständigt nya åtgärder måste sättas in för att vi skall åstadkomma ännu bättre resultat. Därför skulle jag inte på minsta sätt rea gerat negativt utan hälsat med tillfredsställelse, om man från folkpartiets sida hade kommit med olika uppslag och idéer om hur vi skall bedriva ett sådant utredningsarbete och en diskussion om hur vi uppfyller skolans målsättning. Att vi själva är inställda på en sådan utveckling tror jag också bevisas av de utredningar vi tillsatt. Utredningen om betygens roll visar att vi från skolöverstyrelsens och departementets sida inte anser att den nuvarande situationen är bra; den behöver omvärderas, och ett sådant arbete pågår. Vi har nyligen tillsatt en utredning om skolans inre arbete. Den visar att vi när det gäller funktionen inom skolan, för att klara de svagpresterande och för att komma till rätta med disciplinproblemen, anser att det finns starka skäl att göra en översyn. Däremot reagerade jag när det i upptakten till valrörelsen så tydligt märktes att folkpartiet, som jag uppfattade det, trodde sig — och nu talar jag rent språk — kunna partipolitiskt utnyttja en allmän oro som uppstått på utbildningens område. Det var när den tonen och den andan kom in i kritiken som jag reagerade. Uppriktigt sagt har jag märkt en annan inställning i de allra flesta inläggen från centerns sida. Därför har jag kanske kommit att bemöta centerns inlägg på ett annat sätt än inläggen från folkpartihåll. Om detta på ett orättvist sätt i dag har drabbat herr Ohlin har jag velat ge denna bakgrund; jag upplever det faktiskt på det sättet efter att ha lyssnat till vad som sagts från folkpartihåll under de senaste månaderna. Om vi kan få en annan ton och anda där, så skall jag för min del gärna försöka bidra därtill. Vad de internationella jämförelserna beträffar kan jag mycket enkelt belysa bristerna i de jämförelser som hittills gjorts. Jag gör det med följande exempel. Det land som visar det i särklass bästa resultatet använder ett i hög grad selektivt system. Det är givet att ett land som använder en sådan urvalsmetod når ett mycket gynnsamt resultat i en undersökning av detta slag, jämfört med ett land där man har den principen att man skall ge så många som möjligt gymnasieundervisning. Om vi jämför med Västtyskland, så har man där en gymnasiefrekvens på ungefär 10 procent. Den skall då jämföras med våra drygt 30 procent.

Vad sedan gäller frågan om lärarnas medinflytande visade jag i ett tidigare anförande hur lärarna arbetsmässigt inkopplas i det utvärderingsoch utvecklingsarbete som bedrivs genom skolöverstyrelsen. Självfallet är även lärarnas organisationer inkopplade i olika utredningsfaser och på ett senare stadium också i remissbehandlingen. Naturligtvis har språklärarnas representanter reagerat i det sammanhanget, men det kan inte vi från samhällets sida lägga oss i bara därför att vi tycker bra eller illa om representanternas åsikt. Det är språklärarna själva som får vidta eventuella åtgärder, om de anser att deras representanter inte återspeglar medlemsopinionen. På den punkten har jag självfallet ingen personlig uppfattning i sakfrågan. När det sedan gäller kompetensutredningen kan jag inte komma ifrån att herr Ohlins inlägg gav ett helt annat intryck än herr Mattssons anförande. Herr Ohlin uttalade farhågor för nivåsänkning och kvalitetsförsämring. Jag uppfattade det så, att det där förelåg en principiellt olika inställning till utbildningssystemet och dess framtida uppgifter. Vi behöver kanske inte föra den diskussionen vidare i dag, ty vi får här i kammaren möjligheter att konkret visa var vi står. Herr Mundebo har i utredningen gjort deklarationer, som på vissa punkter är mycket glädjande. När jag uppfattade saken så, att herr Ohlin fjärmade sig från de ståndpunkterna reagerade jag, och jag tror inte jag var ensam om att göra det. Sedan sade herr Ohlin att frågan är var man drar gränsen för studielämplighet; alla är inte lika lämpade för teoretiska studier. Ja, här är det oerhört lätt att fastna i det gamla tänkesättet att gymnasieskolan till varje pris är den väg som leder fram till universitetet. Men om kompetensutredningens förslag genomförs skapas det nya vägar. Det är det som är det intressanta. Dels bygger man då ut behörigheten via 25 års ålder och 5 års yrkeserfarenhet, dels har man den allmänna behörigheten och den särskilda behörigheten via det mera traditionella utbildningsväsendet. Genom dessa nya former, naturligtvis också med expansionen av vuxenutbildningen, skulle möjligheter skapas för flera människor här i landet att skaffa sig en postgymnasial utbildning i långt större utsträckning än förut. Liksom det på många områden tidigare, t.ex. när det gäller grundskolan eller gymnasiet, är en stor fördel om vi kan nå en bred enighet bakom en sådan utbildningsreform. Om jag har missuppfattat herr Ohlins inlägg, skall jag inte vara den som av prestigeskäl försöker fortsätta att hävda den första uttolkningen, utan då skall jag med stor tillfredsställelse hälsa en eventuell, betydande samling bakom en sådan utbildningspolitik. Jag tror nämligen att kompetensutredningens förslag och idéerna om den återkommande utbildningen är utomordentligt betydelsefulla för de närmaste årtiondenas utbildningspolitik. Det är kring dessa frågor som diskus sionen, inte i denna kammare utan i den nya kammaren några kvarter härifrån, i hög grad kommer att kretsa.

Herr talman! Tre korta kommentarer till professor Ohlin. För det första är jag allvarligt oroad när nu herr Ohlin i repliken hävdar att man bland professorerna vid Köpenhamns universitet övervägt att bryta mot de beslut som vi har fattat.

Herr talman! Jag tänker inte här ta upp vad utbildningsministern.sade om folkpartiets valkampanj etc. Tiden räcker inte till för detta. Jag går faktiskt också förbi frågan om det selektiva systemet i vissa länder. Vi har i Sverige strävat efter individuell undervisning, vilket ju inte är något annat än ett stycke på väg mot selektiva metoder. Det är en definitionsfråga, men att det realiter är att gå ett stycke på väg är väl alldeles klart. Statsrådet kanske vill säga att det inte har blivit så mycket av med den individuella undervisningen ty resurserna har varit bristfälliga, elevantalet har varit för stort etc. Men jag ville ändå nämna detta. Beträffande lärarnas missnöje vill statsrådet skjuta denna fråga ifrån sig. Jag vill ändå säga att om det varit så stora missförstånd mellan skolöverstyrelsen och språklärarna så föreligger uppenbarligen ett kommunikationsproblem som jag tycker att statsrådet borde intressera sig för. Vad beträffar kravet på en viss nivå för kvalifikationerna för studerande vid högskolorna är det orimligt påstå att detta skulle vara odemokratiskt. Statsrådet nämnde att kompetensutredningen har föreslagit nya vägar. Jag är tills vidare positiv till dessa liksom till decentraliseringen till universitetsstudiecirklar o. d.

Därmed är motiveringen given för min uppfattning att man antingen bör ha en extra kurs ovanpå de tvååriga kurserna eller kan ta bort ett år från den teoretiska treåriga linjen. Det måste vara mera rättvist, mera sakligt motiverat och mera demokratiskt — jag är säker på att de unga människorna betraktar det så — att om två år räcker i det ena fallet bör det räcka även i det andra fallet. Att detta sedan får konsekvenser i fråga om collegeår eller dylikt har jag redan berört. Men att det skulle vara höjden av demokrati att kräva tre år på den ena linjen och anse att två år räcker på den andra måste helt enkelt vara ett misstag. Statsrådet Moberg missförstod mig något beträffande filialerna. Jag uppskattar deras arbete mycket och jag hoppas att de skall utvidgas, vilket jag också föreslagit. Men de bör inte för all framtid vara utan forskning. Jag är alltså mera positiv till dem än vad statsrådet Moberg är. Jag vet mycket väl att en del av moderuniversiteten för närvarande har så knappa resurser för sin egen forskning att de är benägna att slå vakt om den, och det är helt naturligt att de då säger att det på nuvarande stadium inte finns utrymme för forskning vid filialerna. Detta kan emellertid knappast förbli en varaktig inställning. Beträffande examen efter två plus tre år säger statsrådet Moberg nu ati forskarutbildningsutredningen hade = till uppgift att belysa den frågan men inte kom till något positivt resultat. Men, herr talman, om jag inte misstar mig diskuterade utredningen frågan om en mellanexamen för dem som skall utbilda sig till forskare. Tre år plus två år plus en avhandling var ett alternativ som diskuterades. Jag läste propositionen, och i denna proposition, som var på något hundratal sidor, fanns några meningar som handlade om en mellanexamen avsedd för forskare. Vidare förekom några meningar — en liten del av en sida — där man vidgade problemet till en mellanexamen i övrigt och liksom avförde den med sådana allmänna resonemang som att om det visade sig föreligga behov av en sådan examen kunde man ta upp saken. Forskarutbildningskommittén var ju intresserad av forskarutbildningen, och att den inte ordentligt tog upp och satte i fokus frågan om behovet av en treplus tvåårig utbildning för andra ändamål än forskning må väl förlåtas den. Det kan ju ändå hända att när det gäller personer som inte har forskarutbildningen främst i sikte kommer man till ett annat och mera positivt resultat. Det skulle ju verkligen vara egendomligt, herr talman, om Sverige vore nästan det enda land i Västeuropa som anser sig inte behöva en utbildning som förekommer i Danmark, i Norge, i Holland, i Belgien, i Frankrike och i många andra länder. Jag tror att en sådan här examen kommer att arbeta sig fram och att frågan icke är löst genom att man säger: Ni kan ju studera litet till och skaffa er några extra poäng ovanpå den treåriga examen. Så fungerar nämligen inte det svenska samhället, att man löser problemet på det enkla sättet. Herr talman! Jag vill instämma med statsrådet Moberg i att det var bra att man från regeringssidan gick med på en så utförlig debatt på detta stadium. Detta är en debatt på ett stadium av en rörelse, där man stannar till ett ögonblick och gör vissa reflexioner och rörelsen sedan går vidare. Jag hoppas att det skall bli fler sådana debatter i den svenska riksdagen, även om detta var mitt sista tillfälle att delta. Jag öns kar att de båda statsråden och ledamöterna i enkammarriksdagen skall få möjlighet att föra många sådana här belysande debatter, som bl.a. ger ett litet tillskott till den offentliga debatten.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig, om jag vill delge kammaren min syn på frågan om den integrerade gymnasieskolan med lokalisering i vissa fall till flera orter. Interpellationen tar upp frågan om planeringen för gymnasieskolan. Jag vill erinra om att min företrädare i propositionen 140 år 1968 angående riktlinjer för det frivilliga skolväsendet bl.a. framhöll att man bör — i enlighet med 1964 års riksdagsbeslut om reformering av fackskola och gymnasium — sträva efter att på varje ort med gymnasieskolutbildning erbjuda flertalet studievägar inom gymnasieskolan. Avvikelser måste dock kunna förekomma. I vilken omfattning och hur länge det kommer att finnas kvar yrkesutbildning utanför de orter som kommer att ha en mer fullständig gymnasieskola får utvecklingen utvisa, heter det vidare. Detta betyder att utbildningen utanför dagens gymnasieorter bör kunna bibehållas så länge det finns en tillfredsställande elevtillströmning och ett klart avnämarintresse för utbildningen. Planeringen för gymnasieskolan i dessa senare fall måste — mer långsiktigt — syfta till en avvägning mellan å ena sidan mera lokalt förankrade önskemål om bibehållande av nuvarande utbildningar och å andra sidan strävan att för en hel region förbättra eller, trots ett vikande elevunderlag, bibehålla ett utbud av utbildningsvägar. När det gäller lokalisering och dimensionering av gymnasieskolans studievägar kommer några drastiska förändringar inte att inträffa den 1 juli 1971. För de tvååriga ekonomiska, sociala och tekniska linjerna liksom för de treoch fyraåriga linjerna bör man inte räkna med annat än marginella förändringar. Vad gäller övriga tvååriga linjer gäller att den pågående planeringen i allt väsentligt innebär att nuvarande utbildningar inom yrkesskolan översätts till motsvarande studievägar inom gymnasieskolan. Endast smärre förändringar kommer att vidtas beträffande lokalisering och dimensionering. I den mån en krympning av organisationen blir aktuell på några orter beror detta främst på att elevunderlaget är otillräckligt eller att inriktningen av utbildningen inte svarar mot ett vare sig lokalt eller regionalt avnämarbehov. Jag vill även erinra om att den av statsmakterna beslutade ändringen av huvudmannaskapet för det frivilliga skolväsendet kan genomföras under en övergångstid. I regioner av glesbygdskaraktär måste man i planeringen beakta att avstånden inte blir orimligt stora genom en koncentration av studievägarna till ett mindre antal orter. Det finns enligt min mening flera skäl som talar för att vi särskilt i sådana regioner även på längre sikt skall utnyttja befintliga utbildningsresurser — i form av lärare, lokaler och utrustning — på orter där de nu är till
Herr talman! Efter den fem och en halv timmar långa och upplysande debatten om skolans innehåll, har det blivit min tur att erhålla svar på min interpellation för vilket jag tackar. Det finns anledning för mig att tacka, inte minst därför att jag uppfattar svaret som positivt från den utgångspunkt jag haft för min fråga. Jag har försökt motivera och ange bakgrunden till frågeställningen genom att i interpellationen dels ange ett praktiskt fall, dels citera ett avsnitt ur propositionen 140 år 1968, som belyser min fråga i vad den avser denna proposition. Förändringarna av huvudmannaskapet i vissa fall skapar naturligtvis problem. Framför allt är det dock den nya organisationen av undervisningen = efter den obligatoriska skolan, då gymnasium, fackskola och yrkesskola skall integreras till en skolform, gymnasieskolan, som kan få en del negativa följder för vissa kommuner. Jag har också haft ytterligare ett skäl till att framställa interpellationen. Många kommunalmän anser sig faktiskt, när de har uppvaktat eller ringt eller på annat sätt frågat tjänstemän i skoladministrationen på olika nivåer, centralt och regionalt, ha fått mycket schablonmässiga svar. Man har sagt att gymnasieskolan skall centraliseras till gymnasieorten. Det har t.o.m. förekommit att man har uppgivit att jordoch skogsbruksutbildningen skall enligt riksdagsbeslut centraliseras lokalmässigt till gymnasieorten. Om det är riktigt och rimligt att göra det, så visst kan man det. Jag känner emellertid till exempel där det inte är naturligt att göra så. Denna utbildning är bl.a. beroende av areella resurser, som kan vara ytterst svåra att tillgodose på gymnasieorten. Jag har ställt min fråga för att kollationera om vissa tjänstemän inom skoladministrationen talar Kungl. Maj:ts språk. Interpellationssvaret är tillfredsställande från min synpunkt, eftersom det mycket strikt håller sig till propositionens och riksdagsbeslutets formuleringar på den här punkten, vilka efter vad jag förstår ger möjligheter till anpassning och flexibilitet. Statsrådet har haft tillfälle att uttala sig, han har gjort det och jag tror att man på sina håll med viss tillfredsställelse kommer att ta del av hans svar. Statsrådet hänvisade i sitt svar till samma avsnitt i propositionen 140 år 1968 som jag har citerat. Det är klart att formuleringarna i interpellationssvaret, liksom i propositionen, är ganska allmänna, om man inte är klar om målsättningen. De kan möjliggöra för administrationen att efter en tid ge instruktioner om en snabbare och starkare centralisering än vad man på många håll har avsett när man accepterat riksdagsbeslutet.

Jag tycker emellertid att de påpekanden statsrådet gör är värdefulla. Inga drastiska förändringar kommer att ske den 1 juli 1971. Trots den övergripande målsättningen att varje gymnasieort skall kunna erbjuda flertalet studievägar skall man ändå ta hänsyn till exempelvis. elevtillströmning, avnämarintresse, utnyttjande av lokaler, lärare och samhällsinvesteringar och särskilt under övergångstiden skall man vara mycket uppmärksam på detta. Jag vill understryka vad statsrådet sagt i det avseendet. Statsrådet påpekar också, och det stämmer med riksdagsbeslutet, att särskild hänsyn skall tas till förhållandena i glesbygdsområden. Det är bl.a. med tanke på sådana förhållanden jag har ställt min fråga.

Jag ber med detta, herr talman, ytterligare få tacka för svaret, som jag — det vill jag än en gång understryka — utifrån mina värderingar och de tolkningar jag gör av det finner vara positivt. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 2—11 december 1970 för deltagande i diverse Europarådsutskotts sammanträden i Strasbourg och Paris. protokollet, dels godkänna att den nya läroplanen infördes i och med läsåret 1971/72.